Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att den moderata arbetsmarknadspolitiken, till exempel med avseende på nystartsjobben, blir mindre diskriminerande med avseende på kön. Frågan är ställd mot bakgrund av att två tredjedelar av nystartsjobben går till män och att bara var fjärde nystartsjobbare är kvinna bland personer mellan 18 och 24 år. Nystartsjobben har varit mycket framgångsrika i att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka i arbete. Men det är korrekt att de flesta nystartsjobb hittills har gått till män. En förklaring till detta är att det finns fler långtidsarbetslösa män än kvinnor. En annan förklaring är att nystartsjobben bara funnits hos arbetsgivare där fler män än kvinnor arbetar; privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare som bedriver affärsverksamhet . Under 2008 kommer därför offentliga arbetsgivare som anställer sjuksköterskor, lärare eller kommunpersonal att få tillgång till nystartsjobb. Det bör sannolikt leda till att fler kvinnor får sådana jobb. Nästa år kommer det också att finnas möjlighet för deltidsarbetslösa och timanställda att få nystartsjobb. Även detta bör leda till att fler kvinnor får jobb eftersom de är överrepresenterade i dessa grupper. Luciano Astudillo hävdar i interpellationen att nystartsjobben bara är ett av flera uttryck för att regeringen saknar jämställdhetsfokus i jobb och arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten för regeringens politik är att stärka arbetslinjen. Fler människor - både kvinnor och män - måste komma in på arbetsmarknaden, och fler måste få möjlighet att arbeta i den omfattning de önskar. Flertalet av dem som i dag står utanför arbetsmarknaden är kvinnor, och det är också kvinnor som i större utsträckning än män är deltidsarbetslösa och timanställda. Kvinnor dominerar således i grupper som regeringens politik avser att stödja. De reformer som regeringen har genomfört eller aviserat inom arbetsmarknadspolitiken är också, menar jag, en politik för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Bakom det ligger en övertygelse om att såväl kvinnor som män gynnas av att fler människor kommer i arbete, av ekonomisk självständighet och av att det blir lönsamt att gå från deltid till heltid. Avslutningsvis vill jag säga att de stora utmaningarna i arbetet för att skapa en jämställd arbetsmarknad och jämställda ekonomiska villkor för både kvinnor och män ligger långt ifrån enbart inom arbetsmarknadspolitiken. Det krävs parallella insatser inom andra politikområden. Min bestämda uppfattning är att den samlade politik som regeringen nu driver, kommer att ge resultat i form av en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män.
Fru talman! Jag vill börja där arbetsmarknadsministern slutade. Littorin hävdar att det är hans bestämda uppfattning att den samlade borgerliga politiken kommer att leda till ökad jämställdhet. Hur underbygger han ett sådant konstaterande? När vi socialdemokrater bad RUT räkna på hur män och kvinnor påverkas av budgetpropositionen som är lagd visade den rapporten att 66 procent av satsningarna går till män och bara 34 procent till kvinnor. I vårens budget var det 60-40. När ministern sedan fluffigt pratar om reformer inom arbetsmarknadspolitiken blir det naturligt att fråga: Vad döljer sig bakom det? Är det möjligtvis vårdnadsbidraget Littorin menar, som minskar arbetskraftsutbudet och som för kvinnor bort från jobb och tillbaka till 50-talet? Eller är det försämringarna i a-kassan för dem som är deltidsarbetslösa, som nu riskerar att leda till att vi får massor av arbetande fattiga kvinnor? Littorin har stått upp för den här reformen och sagt att detta är bra för att få in fler kvinnor i arbete. Samtidigt är han inte beredd att pressa arbetsgivarna. Det enda jag har sett på det här området är när han i Kommunalarbetaren säger till kommunalråden i Sverige: "För sjutton gubbar, gör någonting!" Samtidigt försämrar han kraftigt villkoren för deltidsarbetslösa kvinnor. Det där är Littorins bestämda uppfattning. När det sedan gäller nystartsjobben stämmer det kanske att andelen långtidsarbetslösa är högre bland män än bland kvinnor. Men samtidigt är det ju så, som Littorin vet, att nystartsjobben också ska gå till förtidspensionärer och människor som uppbär försörjningsstöd. Lägger man till det är det en mycket jämnare fördelning än den som Littorin gör gällande. Littorins resterande resonemang bygger på en myt, och där vill jag rätta honom. Män och kvinnor jobbar i privat sektor i lika stor utsträckning. 50 procent av dem som är anställda i privat sektor är män och 50 procent är kvinnor. Så är det. Medge i stället hur det verkligen är: Ni saknar jämställdhetsfokus i arbetsmarknadspolitiken och i den övriga politiken.
Fru talman! De nya jobb som tillkommit sedan valet är i huvudsak heltidsanställningar, fasta anställningar, och de är jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Jag tycker att det visar på en väldigt positiv effekt av regeringens ekonomiska politik. När det gäller nystartsjobben, som var frågan i interpellationen, konstaterar jag återigen att under 2008 kommer offentliga arbetsgivare att omfattas av nystartsjobben. Det bör leda till att fler kvinnor får den typen av jobb därför att i offentlig sektor är fler kvinnor anställda och fler kvinnor arbetslösa. Dessutom kommer, som jag sade, deltidsarbetslösa och timanställda att ha möjlighet att få nystartsjobb från 2008. Det bör också leda till att vi får en jämnare fördelning av nystartsjobben. Det var det som interpellationen handlade om, fru talman.
Fru talman! Jag kan börja i slutet. Jag hoppas att Littorin som arbetsmarknadsminister har lärt sig det här i dag - han borde ha lärt sig det efter ett och ett halvt år. I privat sektor är 50 procent av dem som är anställda män och 50 procent kvinnor. Så är det på svensk arbetsmarknad. Det borde arbetsmarknadsministern veta. Det är en skevhet när en så övervägande del av nystartsjobben går till män. Nu kommer lektion två. Det är 20 procent män och 80 procent kvinnor i offentlig sektor. Jag är helt övertygad om, precis som Littorin tror, att när man nu öppnar upp offentlig sektor så att också den delen av svensk arbetsmarknad får möjlighet att ta del av nystartsjobben kommer det att leda till att fler kvinnor får nystartsjobb - får vi hoppas. Jag läste bil. 2, Svensk ekonomi , och i de prognoser som regeringen gör lovar man nu 14 000 nystartsjobb inom offentlig sektor nästa år. Jag hoppas att det kan vara ett löfte som Littorin kan stå bakom i diskussionen här i dag. Sedan är det socialdemokratins bestämda uppfattning att den borgerliga regeringen inte bara sviker kvinnor utan också angriper dem. Det handlar om hur man fördelar pengarna generellt i budgeten. 66 procent gick till män, och 34 procent gick till kvinnor. Och då var det ändå kvinnornas tur den här gången. Men så brukar det vara när Littorin pratar. Förra gången var det de arbetslösas tur, och vi såg hur det gick med det. Nu försöker Littorin, ganska oskickligt, tycker jag, dölja vad som döljer sig bakom reformer på arbetsmarknadens område. Då frågar jag Littorin: Vad menade han med det? Var det försämringarna i a-kassa för de deltidsarbetslösa han menade? Eller var det vårdnadsbidraget, den reform som kommer att skicka kvinnor från ett jobb tillbaka till 50-talet? För sjutton Littorin, gör någonting! Det är dags att skärpa sig nu.

Fru talman! Littorin blir drygare och drygare. Den ständigt leende ministern här, som var så positiv och med hull och hår - nu vill han inte ens ta debatten längre. Jag får plugga på riksdagsordningen, och så hoppas jag att talmannen är konsekvent framöver. Det vi har sett i Sverige i alla fall i ett och ett halvt år nu är att klyftorna har ökat: mer till dem som har mycket och mindre till dem som nästan ingenting har, mer till dem som är medelålders och män - sådana som Littorin, mitt i karriären - och mindre till unga människor, mer till män och mindre till kvinnor. Och vår arbetsminister avstår från att kommentera detta. Det är en omodern politik, en onödig politik och en orättvis politik.